Herr talman! Också jag skall be att få inleda med ett för kammarens ledamöter högaktuellt problem, nämligen anhopningen av propositioner och den orimliga arbetssituation som dessa skapar under slutet på detta riksmöte. Konstitutionsutskottet har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot regeringen för att den inte tar hänsyn till riksdagsarbetets planering när den planerar sitt eget propositionsavlämnande. Avgivna propositionsförteckningar följs inte. Mängder av propositioner avges under de sista dagarna i mars, och vissa propositioner kommer efter motionstidens utgång. Konstitutionsutskottet anförde enhälligt i sitt granskningsbetänkande förra året följande: ”De iakttagelser som utskottet i detta sammanhang har gjort beträffande propositionsavlämnandet visar att planeringen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Det kommer annars att bli nödvändigt att riksdagen i ökad utsträckning skjuter på behandlingen av sent avlämnade propositioner, något som kan leda till att angelägna samhällsreformer måste genomföras senare än planerat.” Det är alltså, herr talman, detta utredningsförslag som ligger till grund för det ärende som vi nu behandlar. Det sägs i förslaget också att man i frågan om propositionsavlämnandet tagit kontakt med företrädare för statsrådsberedningen. Vad har då dessa enhälliga uttalanden från utskottet och från utredningen och kontakterna med statsrådsberedningen lett till? Jo, följande: Under de sista dagarna av propositionstiden avlämnar regeringen 36 propositioner på sammanlagt 3 700 sidor, för vilka motionstiden enligt vanliga regler skulle utgå den 20 april, dvs. dagen efter påsk. På två till tre veckors tid, innefattande påsken, skall riksdagens ledamöter läsa och analysera regeringsförslagen, diskutera med sakkunniga av olika slag och formulera sina motförslag. Konstitutionsutskottets uttalanden i frågan, ett enhälligt förslag från utredningen om en allmän översyn av riksdagens arbetsformer och kontakterna med statsrådsberedningen har i denna fråga lett till platt intet. Anhopningen av propositioner är värre än någonsin. Riksdagsledamöternas arbetssituation tenderar att bli ohållbar. Också utskotten får en mycket svår arbetssituation. Varför negligerar då regeringen riksdagens många meningsyttringar i denna fråga? Beror det på att regeringen inte kan organisera sitt arbete? Även om verksamheten i kanslihuset ibland verkar nog så desorganiserad, har jag svårt att tro att man inte i statsrådsberedningen - om man ville — skulle kunna ta hänsyn till riksdagens arbetsförhållanden. Det är därför dess värre svårt att undgå slutsatsen att regeringen avsiktligt nonchalerar riksdagens vilja — att man inte bryr sig om riksdagsledamöternas möjligheter att läsa propositionerna och att sätta sig in i de viktiga frågor som propositionerna behandlar. Man är helt enkelt från regeringens sida ointresserad av riksdagens arbetsformer. Och det är väl en sorts nonchalans som följer av ett långt maktinnehav — ett alltför långt maktinnehav. Vad kan då riksdagen göra för att hindra detta nonchalanta och för ärendebehandlingen förödande tillvägagångssätt från regeringens sida? Man kan som nämnts av konstitutionsutskottet och utredningen om riksdagens arbetsformer skjuta propositioner till hösten. Men jag tror att det i detta sammanhang också är viktigt att riksdagens företrädare — t.ex. talmanskonferensen — på ett kraftfullt sätt företräder riksdagens intresse och på denna punkt inte låter regeringen topprida riksdagen. Jag är övertygad om att det skulle gå att göra en sådan planering av både riksdagens och regeringens arbete att man på en gång kunde tillgodose behovet av att få ordentlig tid för att sätta sig in i ärendena och ta hänsyn till ledamöternas behov att planera sin egen tid. Det handlar ju här, herr talman, om demokratins sätt att fungera. Vad blir det för demokrati om folkets valda representanter inte får möjlighet att sätta sig in i viktiga politiska frågor, inte får tid att läsa bakgrundsmaterial, inte får tid att diskutera med sakkunniga och inte får tid att pröva sina synpunkter på utomstående opinioner av olika slag? Fler, större och alltmer komplicerade frågor läggs på det allmänna och därmed slutgiltigt i de valda politikernas händer. Därför är det en utomordentligt central målsättning att ge de valda politikerna rimligare arbetsförhållanden — inte för att göra arbetet lättare för riksdagsmännen, utan för att göra besluten bättre och bättre underbyggda. Med tanke på vad som har hänt i riksdagen de senaste veckorna måste man konstatera att de förslag som hittills framförts av utredningen om riksdagens arbetsformer har varit ganska verkningslösa, och för mig som har deltagit i utredningen är detta naturligtvis en besvikelse. Här krävs ett fortsatt energiskt arbete för att skapa rimligare arbetsförhållanden i Sveriges parlament. Herr talman! Jag skall i korthet beröra en annan fråga, nämligen möjligheten att ge allmänheten chans att i större utsträckning följa utskottens sammanträden. Folkpartiet har sedan länge krävt rätt för riksdagsutskott att hålla offentliga utfrågningar. Varför skulle inte alla kunna ta del av vad t.ex. statsråd, vetenskapsmän, ledande företrädare för fackliga organisationer eller representanter för lokala opinioner har att säga till utskottet i ett aktuellt politiskt ärende? Vad är det som gör att man är så rädd för att öppna dörrarna till riksdagens utskott? Erfarenheterna från andra länder tyder ju på att sådana öppna utfrågningar i utskotten stimulerar det politiska intresset och bidrar till att öka de politiska kunskaperna hos allmänheten. Jag tror att den muntliga frågeformen och offentligheten kan bidra till att man via utskotten ger allmänheten en bättre information i politiska frågor än den som kan ges genom kammardebatterna. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen

Herr talman! Den fråga som även jag ämnar beröra har inte särskilt stor plats i konstitutionsutskottets betänkande, men den har spelat en ganska framträdande roll under de senaste dagarna. Jag syftar på frågan om propositionsavlämnandet, som är nog så betydelsefull i riksdagsarbetets planering och som har varit en fråga av följetongskaraktär. Grundlagberedningen påtalade problemet med sent avlämnade propositioner och anhopningen av propositioner som begränsar riksdagsledamöternas möjligheter att väcka motioner. Konstitutionsutskottet och riksdagen har vid flera tillfällen påtalat bristerna i dessa avseenden.

I särskild skrivelse till utredningen om en allmän översyn av riksdagens arbetsformer hemställdes om närmare diskussion och prövning av dessa frågor. Likaså förutsatte utskottet att hithörande frågor ägnas fortlöpande uppmärksamhet från regeringens sida. Utredningen om riksdagens arbetsformer diskuterade dessa problem och refererade bl.a. till de olika uttalanden som gjorts. Man bör se utredningens ställningstaganden som ytterligare en markering av att en ändring bör komma till stånd. Vad har då skett? Under föregående vecka var strömmen av propositioner minst sagt strid. När vi i vpk-gruppen konstaterade att mo tionstiden för inte mindre än 36 propositioner utgår den 20 april, dvs. första vardagen efter riksdagens påskuppehåll, fann vi det nödvändigt att säga ifrån. Om någon förändring skett i förhållande till tidigare år, så inte har det blivit till det bättre, utan snarare tvärtom: Vi menar att en sådan anhopning av propositioner är betänklig ur demokratisk synvinkel, eftersom de folkvaldas möjligheter att kontrollera och granska regeringen urholkas. De aktuella propositioner för vilka motionstiden skulle utgå den 20 april omfattar i runt tal 3 700 sidor. För att illustrera omfånget av detta material har jag buntat ihop de 36 propositionerna, och jag vill gärna visa upp denna digra bunt. Detta är, herr talman, ledamöternas påskläsning! Vikten är — om det kan intressera — 5,4 kg! Till saken hör att flera betydelsefulla och komplicerade propositioner ingår i denna samling. Vpk tillskrev konstitutionsutskottet och förordade nödvändiga initiativ för att ändra den orimliga arbetssituationen, eftersom tidigare påpekanden visat sig verkningslösa. Vi har också uppvaktat riksdagens talman i frågan. I den aktuella situationen har ett nog så viktigt framsteg nåtts. Talmanskonferensen har nämligen beslutat att förlänga motionstiden med några dagar. Även om detta inte ändrar anhopningen av propositioner på ett avgörande sätt, får dock riksdagsgrupperna möjligheter att efter påskuppehållet kollektivt behandla motionsinitiativ. Vi noterar det som värdefullt att detta resultat uppnåtts. Vad som är viktigt i samband med behandlingen av frågan om riksdagsarbetets planering är hur det kommer att se ut i framtiden. Skall situationer liknande den som nu rått uppstå även i fortsättningen? Enligt vår mening är det helt nödvändigt att få en jämnare fördelning av propositionerna för att en genomgång av dem skall vara möjlig. Man får hoppas att uppmärksamheten kring den nu aktuella anhopningen av propositioner skall leda till att regeringen tar mera allvarligt på de påpekanden som riksdagen vid flera tillfällen har gjort. I så fall har vårt initiativ också varit betydelsefullt på längre sikt. Konstitutionsutskottet har f. ö. i dag beslutat att överlämna vpk:s skrivelse till översynsutredningen. Vi noterar detta med tillfredsställelse, eftersom det måste skapas andra arbetsförhållanden för framtiden. Herr talman! Låt mig också säga några ord rörande en fråga som föranlett en reservation och ett särskilt yttrande till konstitutionsutskottets betänkande. Det gäller formerna för riksmötets öppnande. Moderaterna vädrar ånyo sin kända ståndpunkt, man vill använda riksmötets öppnande för att ge glans åt den feodala kvarleva som kungahuset utgör. ”Rädda vad som räddas kan” är tydligen mottot i dag. När man efter antagandet av den nya grundlagen inte kunde bevara de tidigare ceremonierna trappar moderaterna nu ner sina krav till att gälla vart tredje år! Centerpartiet tassar försiktigt efter och säger att detta uppslag bör övervägas. Utredningen om en översyn av riksdagens arbetsformer har haft angelägnare uppgifter än att söka bevara föråldrade ceremonier. Det är lika bra att moderaterna börjar vänja sig vid tanken att inte ens vart tredje år kunna uppleva kungliga spektakel i samband med riksmötets öppnande.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan finner orsaken till propositionsanhopningen däri att vi har en så bra regering. Det är verkligen att vända på saken. Vi har ”en så ambitiös regering”, säger han och därför blir det så många propositioner. Herr Johansson hänvisar även till det bakgrundsmaterial som tagits fram; utredningar och sådant som förvisso är unikt för vårt politiska liv. Sedan menar han att den möjlighet som finns är att ”slå av på takten i reformarbetet”. Men naturligtvis är det en fråga om planering i stället, herr Johansson, att man sprider ut arbetet. Jag föreställer mig att det är odrägliga arbetsförhållanden under vissa perioder inte bara här utan också i kanslihuset. Det skulle man där säkert kunna vittna mycket vältaligt om. Varför skall man ha det på det sättet? Det är en fråga om planering. Även om en proposition kräver ett stort förberedelsearbete så kan det planeras in i tid. Jag tror, herr Johansson, att det som här inverkar är den vanliga mänskliga faktor som heter tröghet. Vi vet hur det är under motionstiden här i kammaren. En och annan motion kommer i början av den allmänna motionstiden, men mot slutet står ledamöterna i kö för att lämna in motioner. Propositionsanhopningen kan åtgärdas med en god planering.

Får jag bara till sist säga några ord om den andra reservationen, som gäller 4 kap. i riksdagsordningen. Jag tycker att herr Johansson underskattar utskottens förmåga att bedöma sina behov. Utskotten har väl ändå det goda omdömet att de inte kräver det omöjliga av någon myndighet. Men det är väldigt viktigt att regeringen inte i något läge skall kunna hindra ett utskott från att få de informationer som behövs för att fatta väsentliga beslut.
Herr talman! Herr Hilding Jchanssons anförande föranleder en liten kommentar. En regerings handlingskraft och aktivitet låter sig knappast mätas i hur många propositioner den framlägger en viss dag eller en viss vecka under året. Det är inte ens säkert att 36 propositioner under en vecka tyder på större handlingskraft än om dessa propositioner hade fördelats på fyra fem veckor. Det kan t.o.m. vara tvärtom. Jag tror heller inte att det s.k. välfärdssamhället vilar på antalet propositioner en viss vecka — även om den digra packe som jag här har visat kan förefalla vara en stabil grund.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan sade att de kritiska synpunkter i fråga om propositionsavlämnandet som framförts här ifrån talarstolen betydde att vi menade att regeringen skulle vara mindre aktiv än den är. Så är det naturligtvis inte. Vad vi vill är att regeringens aktivitet skall vara litet jämnare fördelad över året. Det är också vad herr Johansson i Trollhättan i olika sammanhang själv har strukit under. även i grundlagberedningen, som berörde denna fråga, har man sagt att anhopningen av propositioner skapar problem för riksdagsarbetet och att förhållandena nu inte är tillfredsställande. Jag menar att de senaste veckornas erfarenheter visar att när det gäller propositionsavlämnandet har riksdagens meningsyttringar nonchalerats av regeringen. När det gäller offentliga utskottsutfrågningars betydelse för kammararbetet har jag motsatt uppfattning mot herr Johansson. Jag tror att offentliga utskottsutfrågningar skulle öka intresset för kammarens arbete. Jag tror också att internationella erfarenheter är ett stöd för detta.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan tog upp frågan om att slå av på takten i reformarbetet. Det är inte fråga om det utan om en bättre planering av regeringens arbete och ett hänsynstagande till riksdagens uttalande. Vi får en propositionsförteckning vid inledningen av riksdagsarbetet under våren. Det har sedan kommit ytterligare propositionsförteckningar från statsrådsberedningen. Jämför man dessa olika förteckningar kan man se att en rad propositioner har förskjutits tidsmässigt för att hamna just i månadsskiftet mars-april. Därigenom har anhopningen uppstått. Jag noterar att herr Johansson i Trollhättan var ense med mig om att det finns anledning att gå vidare och att översynsutredningen i sitt fortsatta arbete bör få överväga ytterligare reglering av propositionsavlämnandet. Låt mig gå över till reservationen 2. Herr Johansson sade att man inte kan peka på ett enda exempel där utskotten inte skulle få begärda uppgifter. Jag tycker att det då är svårt att förstå varför man inte kan stadfästa denna praxis i riksdagsordningen. Han kom också in på de praktiska problemen och sade att en myndighet inte gärna skulle yttra sig i politiskt explosiva frågor. Men det är ju inte fråga om för myndigheten att göra politiska uttalanden, utan det gäller bara att tillhandagå utskotten med de uppgifter utskotten har anledning att begära för en rimlig bedömning av sina ärenden. Den politiska explosiviteten i sammanhanget blir inte mindre därför att det är regeringen som avgör om en fråga är så högexplosiv att en myndighet inte får yttra sig till ett utskott.

Herr talman! Det var ju ett enkelt konstaterande att det, om man slår av på reformtakten, blir färre propositioner. Vad jag pekade på var det som anmäldes i propositionsförteckningen i början av våren 1976 och det som sedan anmäldes i propositionsförteckningar till kammarkansliet. Där kan man se att en hel rad av propositioner, vissa ganska stora, framlagts med en månads förskjutning. Det var ursprungligen angivet att de skulle läggas fram i slutet av februari, men de hamnade i slutet av mars. Hade de kommit fram i slutet av februari, skulle självfallet en behandling ha möjliggjorts bl.a. under de veckor då arbetsplena uppsatta på den ursprungliga planen för kammarens sammanträden blivit strukna. Det hade inneburit en rimligare fördelning. Beträffande frågan om att gå utskotten till handa anser vi att regeringen i det här fallet — jag upprepar det — blir överordnad riksdagen. Även riksdagen har väl sitt parlamentariska ansvar i den här frågan.

Herr talman! Det är väl uppenbart för var och en i den här kammaren att vi inte lyckats skapa tillfredsställande arbetsformer för vår egen verksamhet. Bristerna är påtagliga, och de har inte blivit mindre under senare år. I år ser det ut som om det skulle bli värre än någonsin tidigare. Arbetsbelastningen under senare delen av våren kommer att slå alla rekord. Det beror, såsom flera talare redan framhållit, till stor del på att regeringen inte planerat propositionsavlämnandet på det sätt som riksdagen vid upprepade tillfällen krävt. Det vittnar om en uppenbar nonchalans mot riksdagen som högsta beslutande organ. Detta är enligt min mening ett allvarligt utslag av maktfullkomlighet från regeringens sida. Jag instämmer till fullo i de hårda omdömen om regeringen som framförts av tidigare talare. Nu är det ju så att frågan om riksdagens arbetsformer inte är någonting som i första hand har med riksdagsledamöternas egen bekvämlighet att göra. Det är en fråga som gäller riksdagens möjligheter att leva upp till de krav som vår författning ställer och de krav som man helt allmänt har rätt att ställa på riksdag och riksdagsledamöter i ett demokratiskt styrelsesystem. Riksdagen har att noggrant pröva alla förslag som läggs på riksdagens bord innan besluten fattas. Den hårda arbetspressen och den ständiga tidsnöden försvårar allvarligt den grundliga prövning av riksdagsärendena som medborgarna har en självklar rätt att kräva och som f. ö. sedan gammalt ansetts känneteckna verksamheten i den svenska riksdagen. Det är således för själva sakbehandlingens skull viktigt att riksdagen kan finna vettigare och mera ändamålsenliga arbetsformer. Men det finns en annan aspekt på den här frågan som också är viktig. Genom arbetsbelastningen och anhopningen av ärenden under vissa delar av riksdagsåret binds riksdagens ledamöter så hårt vid riksdagsarbetet att det är svårt att fullgöra andra viktiga uppgifter som är intimt förknippade med riksdagsuppdraget som sådant. Det är svårt att hinna hålla kontakten med partimedlemmar och väljare, att ställa upp vid politiska arrangemang utanför det här huset och att delta i den allmänna samhällsdebatten. Risken är således uppenbar att riksdagsledamöterna genom låsningen vid riksdagsarbetet mister kontakten med samhällsarbetet i vid mening och därmed också går miste om de värdefulla och nödvändiga impulser som detta samhällsarbete ger. Frågan om riksdagens arbetsformer är således ingenting som kan ses som en intern riksdagsfråga. Det är en fråga med vida aspekter, en fråga som rör viktiga delar av vårt demokratiska representativa systems funk tionssätt. Hur skall man då kunna komma till rätta med de här svårigheterna? Finns det över huvud taget några botemedel? En bättre planering av propositionsarbetet från regeringens sida skulle naturligtvis vara till stor hjälp. Om propositionerna kom utspridda över hela riksdagsåret skulle planeringen av riksdagsarbetet underlättas på ett markant sätt. Och det bör vara ett oavvisligt krav från riksdagen att en rättelse härvidlag kommer till stånd. Men jag tillhör inte dem som tror att enbart detta kommer att ge tillräckligt genomgripande resultat med den ordning som vi i övrigt nu har. I en motion till 1973 års riksdag föreslog jag och några andra centerpartister en allmän översyn av disponeringen av riksdagsåret. Vårt förslag, som var inspirerat av den ordning som bl.a. den västtyska förbundsförsamlingen har, gick ut på att riksdagsåret skulle delas in på ett sådant sätt att arbetsperioder i riksdagen med jämna mellanrum avlöstes av kortare perioder som var helt fria från riksdagsarbetet. Detta skulle t.ex. kunna innebära att var fjärde vecka var fri från sammanträden här i riksdagen och således kunde ägnas åt sammankomster på hemorten, kontakter med allmänheten, inläsning av frågor och liknande aktiviteter. Och under dessa riksdagsfria veckor skulle utskottens sekretariat på ett mer sammanhållet sätt än nu kunna ägna sig åt att förbereda de frågor som riksdagsledamöterna under sessionstiderna hade att ta ställning till. Om man så ville skulle inrutningen av riksdagsarbetet kunna drivas ytterligare ett steg. En — eller under vissa perioder två — av de tre riksdagsveckorna skulle kunna ägnas åt enbart utskottsarbete, och resten, dvs. ibland en och ibland två veckor, åt kammarsammanträden. Det skulle innebära en bättre rationalisering och systematisering av riksdagsarbetet även under de tre veckor som ledamöterna var samlade här i riksdagshuset. Jag har den uppfattningen att det på det här sättet skulle bli sådana rationaliseringsvinster att riksdagsåret som helhet inte skulle behöva förlängas nämnvärt. Men även om det skulle leda till en viss förlängning av riksdagsåret tycker jag att det är något som gott kunde accepteras. Den motion jag nämnde låg till grund för den riksdagsutredning vars resultat vi nu skall ta ställning till i kammaren. Och i någon ringa mån avspeglas också de nu redovisade tankegångarna i det förslag som föreligger här. Det innebär, vilket de som läst betänkandet har sett, att en riksdagsfri vecka läggs in på hösten i november och en annan på våren, den vecka då Nordiska rådet sammanträder. Till dessa ledigheter kommer juloch påskuppehållen. Förslaget är således ett försiktigt steg i den riktning som jag menar är den rätta. Nu kan man naturligtvis fråga sig varför jag inte i utredningen drivit det ursprungliga förslaget hårdare och krävt en mer systematisk och genomgripande förändring. Ja, det beror i någon mån på att jag upplevt att entusiasmen i utredningen för en mer genomgripande reform var dämpad. Parlamentariska församlingar är genomgående konservativa vad gäller förändringar av de egna arbetsformerna, och den svenska riksdagen är härvidlag inget undantag. Men det beror framför allt på att jag blivit mer och mer övertygad om att en reform av det slag som jag syftar till kräver andra reformer för att bli helt möjlig att förverkliga. Jag har blivit övertygad om att vad som krävs är bl.a. en omläggning av budgetåret och därmed också en omläggning av de allmänna valen till vårval, ungefär på det sätt som grundlagberedningen ursprungligen skisserade i en diskussionspromemoria 1970. Det är enligt min mening uppenbart att det är en felaktig och ur många synpunkter opraktisk ordning att riksdagsåret på hösten inte inleds med att regeringen lägger fram budgetförslaget. Det naturliga borde vara att riksdagen börjar med budgetbehandlingen på hösten och att den allmänna motionstiden också infaller på hösten i anslutning till budgetpropositionen. Huvudparten av riksdagsarbetet under hösten skulle med en sådan ordning kunna ägnas åt budgetfrågor, och den nya budgeten skulle kunna träda i kraft vid årsskiftet. Under våren skulle riksdagen således mer odelat kunna ägna sig åt lagpropositioner, planeringspropositioner och fristående motioner. Detta skulle också ha den goda effekten att riksdagen, när riksdagsåret avslutades på våren, skulle ha kunnat rensa bordet, och vi skulle i stort sett kunna komma ifrån den egendomliga ordningen med ärenden som skjuts från vår till höst, vilket de år då vi har val innebär att förslag skjuts från en mandatperiod till en annan. Detta är ur principiell synpunkt inte särskilt lyckat, och det leder till en rad praktiska komplikationer. Den nu förordade omläggningen av budgetåret skulle ha en rad andra fördelar, som jag inte närmare skall utveckla här. Men en sådan omläggning skulle också möjliggöra att det förslag som jag och några andra väckte redan 1973 skulle kunna realiseras på ett mer genomgripande sätt än vad som följer av det beslut som vi nu är i färd med att fatta. Nu kan man fråga sig varför den här förordade ordningen med en omläggning av budgetåret inte genomfördes i samband med författningsreformen 1973/74. Ja, såvitt jag kunnat finna var det avgörande skälet i slutskedet att personalen i kanslihuset inte ville jobba med budgetförslaget under sommaren. Det är enligt min mening inte något godtagbart skäl över huvud taget. Men man har dessutom då bortsett från att tjänstemännen i de centrala förvaltningarna med den ordning som vi nu har måste arbeta under sommaren för att få sina petitaförslag färdiga till början av hösten för att regeringen för sitt budgetarbete skall ha det erforderliga underlaget för budgetberedningen. Utöver de fördelar med en omläggning av budgetåret som jag här berört finns det en rad andra som jag inte nu närmare skall gå in på. En del av dessa fördelar har jag utvecklat i en motion till årets riksdag, motionen 522. Det finns ytterligare en del skäl som jag inte tagit upp i motionen men som det blir anledning att återkomma till när motionen skall behandlas. Jag kommer således, herr talman, att hålla de tankegångar som jag här översiktligt berört levande, och jag är rätt övertygad om att allteftersom olägenheterna med den nu gällande ordningen blir uppenbara för alla kommer opinionen för en omläggning av riksdagsarbetet i enlighet med vad jag förordat att växa. Vi kan ju inte, om vi vill tillgodose kravet på rimliga arbetsförhållanden i riksdagen och kravet på en ingående sakbehandling av riksdagsfrågorna, i längden låtsas som om mera genomgripande reformer inte är möjliga att pröva. Det bör kanske avslutningsvis tilläggas att i flertalet med oss jämförbara länder startar man riksdagsarbetet med budgetförslag och budgetbehandling.
Herr talman! Jag skall i detta inlägg huvudsakligen beröra två av de reservationer som är fogade till konstitutionsutskottets betänkande. Det gäller dels frågan om offentliga utskottsutfrågningar, dels formerna för riksmötes öppnande. Låt mig börja med det sistnämnda. Kritiken mot det nuvarande riksdagsöppnandet har varit hård. Det är en rättvis kritik. Riksdagens anseende har icke vunnit på de nya formerna för öppnandet eller på att ceremonin förlagts till det provisoriska riksdagshuset där vi i dag befinner OSS. Att flytta ceremonin hit var inte nödvändigt, allra helst som denna byggnad bara är ett provisorium i avvaktan på att den av riksdagen beslutade återflyttningen till Helgeandsholmen genomförs. Ändå har flyttningen av ceremonin hit kommit till stånd. Riksdagens anseende är i vissa fall tillräckligt dåligt utan att vi skall behöva sänka det ytterligare genom att införa nya ceremonier som av vissa människor betraktas som löjeväckande. Jag tänker exempelvis på de högtidliga åkturerna i rulltrapporna. Det nya öppningsceremonielet har brutit en månghundraårig tradition utan att detta varit nödvändigt. Andra länder försöker behålla motsvarande ceremonier. Vissa i Sverige gör allt för att sådana här ceremonier skall försvinna. Såvitt jag kan förstå beror denna inställning hos en del på att de anser att Sveriges historia egentligen började med det socialdemokratiska makttillträdet 1932. Vad som hänt före 1932 kan man betrakta som bråte som skall bort. För riksdagens egen skull bör öppningsceremonierna återgå till det tidigare bruket. En lämplig ordning som har föreslagits från flera håll är att riksmötet vart tredje år öppnas i rikssalen på Stockholms slott i former som anknyter till vad som gällde tidigare. Sådant öppnande skulle alltså ske vid varje nyvald riksdags början.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 Där yrkas att riksdagen skall uttala sig för den ordning som jag här har redogjort för. Den andra reservationen som jag vill uppehålla mig vid gäller offentliga utskottsutfrågningar. Jag tycker att vi på sistone har fått många exempel på hur den politiska debatten skulle kunna vitaliseras, om möjlighet gavs att i utskotten offentligt utfråga skilda företrädare för myndigheter och organisationer. Jag tänker här t.ex. på frågor som Stålverk 80, presstödet, frioch rättigheterna samt arbetsrättsfrågorna — för att här bara nämna några högaktuella frågor där utfrågningar skulle kunna bidra till ökad information och till en ökad saklig granskning av spörsmålen. I dessa och många andra frågor vore det skäligt att en minoritet inom resp. utskott kunde få till stånd utfrågningar, som allmänheten via massmedierna kunde få del av. Demokratin i vårt land behöver förstärkas på skilda områden, och här finns ett sätt som mycket enkelt och utan särskilda kostnader skulle kunna bringas att fungera. Att ett regeringsparti, särskilt om det har suttit länge vid makten, är svagt intresserat av en sådan ordning är måhända förståeligt. Men det är beklagligt att oppositionen i övrigt, med undantag för moderaterna och folkpartisterna, inte har velat vara med om att öka insynen. Nu kan det genmälas att det finns andra vägar att öka insynen i beslutsprocessen. Förvisso. Och de vägarna bör också prövas. Men det behöver ju inte innebära att offentliga utskottsutfrågningar döms ut. I detta sammanhang brukar anföras erfarenheterna från USA. Det är riktigt att offentliga utskottsutfrågningar har spelat en stor roll i amerikansk politik och gör så fortfarande. Vi har också aktuella erfarenheter av hur utskottsutfrågningar där har kunnat leda till att missförhållanden avslöjats och de skyldiga har tvingats lämna sina poster. Men vi får inte glömma att USA ingalunda är ensamt om att tillämpa offentliga utskottsutfrågningar. Det är en form av insyn som förekommer i en lång rad andra länder. Herr talman! Förevarande betänkande handlar också om riksdagsarbetets planering. Just i dagarna upplever vi hur den planering, som utredningen om riksdagens arbetsformer så varmt pläderat för, håller på att förstöras. En orsak till detta är den sena avlämningen av propositioner från regeringen. Detta oskick har blivit mer och mer påfallande och mer och mer besvärande. Men ändå har riksdagen inte satt hårt mot hårt. Det är svagt att riksdagen här inte har vågat hävda sina intressen gentemot regeringen, och det är direkt bedrövligt att detta inte sker nu, när riksdagen på grund av det parlamentariska jämviktsläget har större möjligheter än någon gång i modern tid att hävda sina intressen. Här behövs betydligt hårdare tag. Om de instrument som står till talmannens förfogande inte är tillräckliga för att få till stånd en ordentlig planering, så måste vi överväga och i positiv anda pröva hur vi skall kunna stärka talmannens och riksdagens möjligheter att öka inflytandet över planeringen. Nuvarande arbetsförhållanden är mycket besvärliga för enskilda riksdagsmän. Det har också omvittnats här. Vi har ju inte bara till uppgift att trycka på knappar och göra inlägg i kammaren utan också att hålla kontakten med väljarna och samhället i övrigt. Detta har för varje år som jag deltagit i riksdagsarbetet, det är nu snart åtta år, blivit allt svårare. Det är en utveckling som är mycket besvärande ur demokratisynpunkt. Vi får inte förvåna oss över att väljarna ställer sig undrande till en riksdag som har så stora svårigheter att ordna sitt eget arbete på ett tillfredsställande sätt som vi har just nu. Plenitiden får inte tillåtas stiga undan för undan. Från demokratisynpunkt är det viktigt att riksdagsledamöterna kan planera sitt arbete långt i förväg. Så har inte genomgående varit fallet under denna vårsession. Ändringar i plenitiderna har skett flera gånger, med följden att viktiga kontakter med väljarna fått disponeras om och i vissa fall helt gått om intet. Så bör det inte fortsätta. Att utskotten nu skjuter upp behandlingen av mindre viktiga propositioner till hösten tycker jag är naturligt. Det är min förhoppning att varje utskott där gör en hård prioritering. Till sist, herr talman, vill jag instämma i de synpunkter som framförs i det särskilda yttrande nr 1, som grundar sig på en motion av herr Wijkman rörande riksdagens arbetsformer och de enskilda riksdagsledamöternas möjligheter att åtnjuta kvalificerad utredningshjälp m.m. Jag hoppas att de olika instanser inom riksdagen som har att ta ställning till dessa frågor under de kommande åren ser till att de synpunkter som framförs i det särskilda yttrandet nr 1 beaktas.

Herr talman! Det är länge sedan uttrycket bröd och skådespel första gången användes. Men det är en sanning som gäller än i dag, att människan behöver både bröd och skådespel. Det tillkommer väl då riksdagen att genom sin näringspolitik svara för brödet, men också att genom anslag till de kungliga teatrarna svara för skådespelet. Jag tänkte med några ord beröra min motion, 1975/76:255, om riksmötets öppnande. Då riksdagens högtidliga öppnande ägde rum i rikssalen sade många att det var ett skådespel. Ja, det var en traditionsrik cermoni som uppskattades av många och som kom att uppskattas mer och mer genom TV. Det sades att det var en ålderdomlig ceremoni, som egentligen inte hörde vår tid till. Drabanterna kom inmarscherande med taktfasta steg, osv. Genom den nya riksdagsordningen blev det talmannen som efter samråd med vice talmännen skulle besluta om hur riksdagens öppnande i fortsättningen skulle gå till. I januari 1975 ägde det första öppnandet rum i denna plenisal. Drabanterna fanns inte med, men militärer förekom vid det tillfället. Vid det öppnande som ägde rum i oktober månad fanns dock inga militärer med längre. Man hade kommit underfund med att de inte riktigt passade in i bilden vid ett öppnande här i plenisalen. Man hade även ändrat en del annat i programmet. Jag hoppas att vår högt värderade talman inte tar dessa synpunkter som någon personlig kritik. Denna lokal är en arbetslokal, och det finns inga möjligheter att här få fram den festivitas som rikssalen gav. Jag har i den motion som jag här åberopat bl.a. hemställt att riksdagen beslutar att uppdra åt talmanskonferensen att förelägga riksdagen förslag till nya regler för riksdagsöppnandet. Det har jag gjort därför att jag tycker det är orätt att vi på vår talman har överlastat ansvaret för och kritiken mot det riksdagsöppnande som nu äger rum. Jag har i motionen föreslagit att riksmötets högtidliga öppnande vid varje ny valperiods början skall äga rum i rikssalen, givetvis under vissa ändrade former — trontal och sådant skulle inte förekomma. De mellanliggande riksmötena skulle då börja med ett sammanträde utan några speciella formaliteter. I ett särskilt yttrande ansluter sig herr Boo och herr Jonnergård i stort sett till vad jag har framfört i min motion. De säger: ”Det uppslag, som framförs i motionen, att öppnandet var gång nyvald riksdag samlas skall äga rum i rikssalen, bör enligt vår mening övervägas.” Kravet att det skulle uppdras åt talmanskonferensen att utarbeta förslag har de däremot inte tagit upp. Herr talman! Jag skall inte yrka bifall till min motion, utan jag kommer vid voteringen att stödja reservationen 3.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av den kritik som har framförts av herr Molin, herr Björck i Nässjö, herr Werner i Malmö och herr Fiskesjö mot den arbetssituation som råder här i riksdagen i vår. Naturligtvis har regeringen primärt ansvaret för den, men vi i kammaren har också ansvar för att vi sätter upp regler för våra egna debatter, vår egen verksamhet, som gör att allt fungerar bättre ett kommande år. Herr Johansson i Trollhättan säger att man inte får slå av på takten i reformarbetet. Det är en fars när oppositionspartierna under drygt två veckors tid skall ta ställning till 40-50 komplicerade regeringsförslag. Herr Berndtson har redan visat upp bunten med propositioner. Det är omöjligt att begära att de alternativ som vi genererar skall ha en hyfsad kvalitet under sådana omständigheter. Det kan inte rimligtvis vara bra att vi, oavsett det parlamentariska läget, skall få en lagstiftning som är direkt slarvig. Det blir konsekvensen om vårt arbete måste fortsätta på det här viset. Vad jag egentligen skulle ta upp är ett grundproblem som riksdagsmannen har i en situation där han får mer och mer arbete i kammaren och fler och fler praktiska arbetsuppgifter att klara av för att över huvud taget fungera i kammaren och i utskotten. Under större delen av året är vi så belastade av kortsiktiga problem och frågeställningar och praktiska rutiner att vi inte hinner beakta de långsiktiga problemställningarna. Vi får ständigt säga nej till symposier, seminarier, debatter och fördjupningar i ämnen som rör den komplicerade framtiden. Vi tvingas säga nej för att över huvud taget klara av det som ligger närmast på skrivbordet. Det hämmar naturligtvis, som herr Björck i Nässjö sade, också den andra sidan, nämligen kontakten med väljarna. Båda dessa aspekter måste vi ta mycket allvarligt på, och jag skall primärt uppehålla mig vid detta med framtiden. Vi har energifrågorna, och vi har de komplicerade administrativa frågorna, där jag i första hand tänker på datoriseringen i samhället. Vi har resursoch råvarufrågor i övrigt, och vi har miljön och klimatbalansen. Här sitter vi i kammaren och utskotten under större delen av året — utom under sommarmånaderna -— i stort sett dag och natt för att arbeta med de kortsiktiga frågorna. Vi väntar på voteringar, vi bokar biljetter och hotellrum, vi springer till tåg och flygplan, vi sorterar vår post, osv. Men vi hinner inte på ett tillfredsställande sätt följa de långsiktiga frågorna. Och märk väl att nästan varje stort beslut på det industripolitiska området, som vi direkt eller indirekt tar ställning till i dag, verkligen rör framtiden. Besluten får långsiktiga konsekvenser på fem, tio eller femton år, vare sig det gäller Stålverk 80, kärnkraftsutbyggnaden eller varvsindustrisatsningen. Det är naturligtvis extra svårt för oppositionspolitikerna att arbeta under dessa förhållanden. Vi har för det första inga departement och verk som hjälper oss att skaffa underlagsmaterial: Vi har för det andra inte tillräckligt antal sekreterare på våra partikanslier. Vi har för det tredje inga möjligheter att själva hinna fördjupa oss och specialisera oss på det sätt som skulle vara önskvärt. Det är fundamentala problem, och i Sverige är detta dåligt ordnat f. n. Vi har visserligen fått ett framtidssekretariat, som först låg hos statsrådsberedningen och där vi efter politisk strid nu har fått en vidgad insyn för de i riksdagen representerade övriga partierna. Men det innebär inte någon fullgod lösning av problemet. Vi har fått höjda anslag till våra partikanslier, och vi har fått det bättre när det gäller skrivhjälp och den typen av assistans. Men det är inte det som är grundproblemet: Vad vi behöver är kvalificerad sekreterarhjälp och folk som kan hjälpa oss att komma till rätta i den vetenskapliga djungeln och framför allt etablera vetenskapliga kontakter.

Det finns, herr talman, många modeller för en lösning av det här problemet. De två huvudförslag, som naturligt kommer i förgrunden, är att förstärka partierna mera och att ge ledamöterna, i deras egenskap av enskilda individer, bättre resurser. Jag tror att båda dessa vägar måste prövas. Jag har i en motion i samband med att översynsutredningen lade fram sitt betänkande tagit upp dessa problem. Det modesta yrkande jag hade var att dessa problem skulle beaktas och verkligen analyseras av utredningen. Jag är, herr talman, uppriktigt sagt förvånad och ledsen över att motionen inte har tillstyrkts. Jag har fått ett särskilt yttrande, där mina partikolleger understryker vikter av dessa problem. Det yttrandet hade mycket väl kunnat vara en reservation, eller varför inte en tillstyrkan av utskottet. Detta är ett problemkomplex som vi alla kommer att få mer och mer att göra med, och det kommer att bli svårare och svårare i framtiden för oss, oavsett om vi tillhör opposition eller regeringsparti och oavsett vilka som sitter i regeringsställning. Åtskilliga samtal med kolleger här i kammaren visar att de flesta upplever det på exakt samma sätt som jag. Herr talman! Jag får komma igen; jag skall inte yrka bifall till min motion, eftersom det i detta läge tycks utsiktslöst att den skulle bifallas. Jag hoppas, trots att utskottet avstyrkt motionen, att utredningen skall titta på dessa frågor.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 45 behandlas bl.a. motionen 894, vilken kanske på sätt och vis ligger litet vid sidan om den debatt som har förts kring detta betänkande. Men som vi ser det rör den en viktig del av riksdagsledamöternas arbetsuppgifter. I motionen tar vi upp riksdagsledamots möjlighet till ledighet för att hålla kontakt med arbetslivet: Vi framhåller betydelsen av att de som har fått förtroendet att i riksdagen fatta beslut om samhället och medborgarnas angelägenheter håller kontakt med samhällsutvecklingen och inte minst med utvecklingen inom arbetslivet. Vi motionärer anser att riksdagsledamöterna så långt det är möjligt bör upprätthålla kontakten med sina yrken. Med hänsyn till den omfattning som riksdagsarbetet numera har är detta emellertid ganska svårt. Såsom har påpekats från många håll är arbetssituationen i detta hus just nu rent av orimlig. Sommarmånaderna ger knappast heller möjligheter till det i någon större utsträckning. Utskottet hänvisar till den rätt som redan finns till ledighet från riksdagsarbetet. Självfallet känner motionärerna till det lagrum som reglerar riksdagsledamots rätt att efter prövning erhålla ledighet från sitt uppdrag. Av den redovisning som utskottet ger framgår emellertid att just yrkesverksamhet knappast har åberopats som skäl för ledighet. Den genomsnittliga ledigheten har varit ca en och en halv månad. Vi accepterar utskottets ställningstagande men hade kanske förväntat oss en mer positiv syn på de frågor som tas upp i motionen. Utskottet anför att det måste ankomma på de enskilda ledamöterna att själva organisera sitt arbete så att de kan svara mot de krav som ställs från olika håll. Ja, självfallet är det så. Vi har emellertid i motionen velat aktualisera denna fråga, eftersom vi anser det vara av vital betydelse att riksdagsledamot både för sin egen och för riksdagsarbetets skull ges möjlighet —- och även utnyttjar den — till verklig och personlig kontakt med yrkeslivet. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Under den debatt som har pågått under förmiddagen om riksdagens arbetsformer har många talare framfört synpunkter på de orimliga förhållanden som råder för riksdagsmännen och deras arbete. Redan i januari aktualiserade jag dessa problem i motionen 898. Jag väckte den med utgångspunkt i mina fem års erfarenheter av riksdagsarbetet. Jag gjorde naturligtvis jämförelser med mina tidigare erfarenheter från ett civilt jobb. I denna kammare, som varje vecka för att inte säga varje dag diskuterar jämlikhet, medbestämmanderätt och inverkan på varje individs egen arbetsmiljö, råder sannerligen inga större möjligheter för den enskilde ledamoten att påverka förhållandena till en vettigare arbetsplanering. Jag vet att detta naturligtvis grundar sig på många olika faktorer. Men att beskylla än den ena och än den andra instansen för att vara skuld till förhållandena löser ingalunda problemen. Man gör en planering, och den föreläggs ledamöterna, men den hinner knappast distribueras förrän den har spruckit. Det har hänt att det har annonserats arbetsplenum onsdag, torsdag och fredag i samma vecka, men så har det inte kommit fram fler ärenden än att plena på torsdag och fredag har uteblivit. Våra väljare får onekligen ett konstigt intryck: Vi som skall planera för det här landets framtid kan inte ens planera vårt eget arbete en vecka i taget. Riksdagsledamöterna måste tacka nej till medverkan i partiföreningar, ideella föreningar och näringslivsorganisationer med motiveringen att det är plenum i riksdagen. Genom massmedias försorg får människorna sedan veta att det var inget plenum. Det är inte konstigt att de höjer på ögonbrynen och tycker att det är märkligt att en riksdagsman inte två veckor i förväg kan veta att han ändå skulle kunna vara med på deras sammankomst. Om man planerade på det här sättet på en vanlig arbetsplats, skulle arbetsledningen sannerligen få veta att efter en sådan planering jobbar vi inte. Jag talar av erfarenhet från det jobb som jag uppenbarar mig på ibland, när jag kan planera in det. Det finns en överenskommelse om att vill arbetsgivaren ha någon till att arbeta över så måste han be om det i god tid, annars blir inte arbetet gjort. Det borde naturligtvis vara någorlunda jämförbara förhållanden även i Sveriges riksdag.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

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan anser att min motion inte innehåller några konstruktiva förslag. Men jag har pekat på de förhållanden som råder, och herr Johansson sitter väl i den situationen att han kan ta initiativ som ordförande i konstitutionsutskottet. Jag framhöll i mitt inlägg att förhållandena här sammanhänger med många olika faktorer, utskottsarbete, kammarens arbetsformer m.m. Herr Johansson säger att dessa problem inte uppstår i början av riksdagen. Jo, det gör de visst. Det är i början som man utannonserar plena och sedan inställer dem därför att det inte kommer fram tillräckligt med ärenden. I stället får man denna orimliga arbetsbelastning i slutet. Herr Johansson säger att riksdagen inte är någon vanlig arbetsplats. Nej, det vill jag gärna understryka, det är en högst ovanlig sådan. Herr Johansson tycks dock, i motsats till mig, ha varit borta alldeles för länge från ett vanligt jobb för att märka de orimliga förhållanden som råder här. Jag anser att man borde vara angelägen om en samverkan på olika områden inom riksdagen för att få fram rimligare principer för arbetet.

För bifall härtill krävs emellertid att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet. Jag får vidare erinra om att beslut som fordrar anslutning av särskilt flertal enligt särskild föreskrift alltid skall fattas genom omröstning. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstar ja, har kammaren avslagit utskottets hemställan.

Herr talman! Som framgår av utskottsbetänkandet tar inrikesutskottet upp till behandling sådana motioner som har direkt samband med anslagen. Det finns dock ett undantag, nämligen centerns partimotion 1848 om regionalpolitikens framtida utformning. Den behandlas i detta sammanhang. Utskottet har biträtt vårt önskemål att så skulle ske. Övriga partier har avstått från att motionera i avvaktan på den aviserade propositionen i anledning av Länsplanering 1974 och i anledning av sysselsättningsutredningens första delbetänkande. Att centern har motionerat och övriga har avstått därifrån finner jag i och för sig förståeligt med tanke på respektive partiers ställningstaganden när nuvarande regionalpolitik beslutades 1972. Folkpartiet och moderaterna anslöt sig då till regeringens riktlinjer och målsättningar, som innebar en fortsatt stark koncentration till tidigare tillväxtregioner. Man anslöt sig också till ortsklassificeringssystemet, som klart verkar koncentrerande till de största orterna i länen och i kommunerna. Folkpartiet och moderaterna synes inte nu vilja framföra nya tankegångar utan hänger troligen fortfarande med på socialdemokraternas enligt vår mening allt tydligare orealistiska regionalpolitik. Man har tydligen inga nya tankar och idéer om den framtida utformningen av och målsättningen för regionalpolitiken som man nu vill framföra. Jag finner det därför som sagt naturligt att man inte har motionerat och att man förhåller sig passiv. Vpk har i sina tidigare regionalpolitiska motioner framhållit att man förordar en regionalpolitik för ett socialistiskt samhälle. Jag finner det också naturligt att vpk avvaktar med motioner, eftersom man troligen har mycket god tid på sig att vänta. Centern har i mer än 25 år drivit på i riksdagen för regionalpolitiska åtgärder. Så också i år. Det är därför vår motion behandlas nu. Vi hade ett eget alternativ 1972 för regional balans. Detta har visat sig betydligt mera verklighetsanknutet än regeringens. Vårt förslag bemöttes då med förlöjligande uttalanden, inte minst från statsministern. I dag kan vi konstatera att regeringen föreslår ungefär det penningbelopp som centern förordade 1972, om man beaktar inflationen. Regeringen föreslår också ändringar av vissa befolkningsramar, som vi 1972 ansåg felaktiga. Regeringen erkänner att den inomregionala obalansen är ett allt större problem. Det framstår klart även genom sysselsättningsutredningens betänkande. Problemet har ju förstorats de senaste åren på grund av regionalpolitikens utformning. Vi kritiserade regeringens förslag 1972 bl.a. på dessa punkter: Vi beskylldes då för att inte vara trovärdiga. Vi kan nu alla konstatera att centern var betydligt mera trovärdig än de som 1972 stödde regeringsförstlaget. Så har det f.ö. varit hela den långa tid som vi kämpat för ökade regionalpolitiska insatser. I utskottets redovisning av centerpartimotionen 1848 konstateras att den spänner över hela det regionalpolitiska fältet. Centern ger i årets motion, liksom i fjolårets, sin principiella syn på hur den framtida regionalpolitiken bör förnyas. Vi har en samlad syn på hur regionalpolitiken bör utformas för att utveckla vårt samhälle i decentralistisk riktning. 1974 års länsplaner är utarbetade efter direktiv grundade på 1972 års riksdagsbeslut om regionalpolitiken. Detta beslut var som bekant inriktat på fortsatt koncentration till de största orterna i landet, i länen och i kommunerna. Regeringen har nu så bråttom att ändra de mest iögonenfallande felen, att man inte ens får tid att avvakta någon månad till. Enligt vår mening borde befolkningsramarna utläggas i ett sammanhang. Det är oroande att regeringen vid sin sammanställning av länsplanerna 74, enligt vår mening, drar felaktiga slutsatser — man anser t.ex. att den regionala balansen i riket numera är ganska bra. Jag vill med några bilder visa att det inte förhåller sig på det sättet. Som jag kan märka från talarstolen har kammaren tyvärr inte någon möjlighet att se siffrorna klart. Det var meningen att den första bilden skulle ge kammaren en uppfattning om befolkningsläget i Västerbottens län.

Den andra bilden föreställer Åsele kommun. Det övre mörka fältet visar antalet människor upp till en ålder av 19 år. Vi ser hur antalet invånare i den åldern minskar undan för undan. Mellandelen på bilden — personer i åldern 20-64 år — minskar också medan pensionärernas antal ökar. Den tredje bilden visar antalet lediga platser i riket i förhållandet till antalet arbetslösa. Vi ser hur antalet lediga platser är högre än antalet arbetslösa särskilt under de senare åren. Den nedre kurvan visar Vindelälvsområdet, som fortfarande väntar på åtgärder i anledning av riksdagsbeslutet om älvens bevarande. Kurvan här markerar att antalet lediga platser stadigt håller sig i storleksordningen 20 lediga platser per 100 arbetslösa. Den sista bilden är hämtad från sysselsättningsutredningens betänkande. Den bild jag vill peka på är den övre stapeln till vänster. Det mörka fältet som ligger längst till vänster anger att ungefär 7 000 fler män behöver arbete i Västerbottens län för att länet skall få en sysselsättning som motsvarar riket i genomsnitt. Det första fältet och det andra fältet visar att det behövs ca 20 000 nya arbetstillfällen för att män och kvinnor i länet skall få en med rikets genomsnitt likvärdig förvärvsarbetsgrad. De tre fälten sammantagna visar —- men det är kanske mer av teoretiskt intresse — att det behövs nära 30 000 nya sysselsättningstillfällen för att kvinnor skall få lika hög förvärvsgrad som män. Jag hoppas att de här bilderna —- även om de inte återges på TV skärmen fullt så tydligt som jag hade hoppats — ändå har visat kammaren att det långt ifrån råder regional balans i riket. Detta förklarar också varför sysselsättningsutredningen i sitt betänkande har kommit fram till slutsatsen att vi behöver 380 000 nya arbetstillfällen för att målsättningen regional balans och arbete åt alla skall kunna bli verklighet. Detta är sysselsättningsutredningens målsättning. Det är också centerns målsättning. Sysselsättningsutredningen jämförd med regeringens sammanställning över länsplanerna för år 1974 ger olika bild av verkligheten. Sammanställningen över länsplanerna visar en glättad och tillrättalagd bild, som inte på ett riktigt sätt överensstämmer med vad framtiden fordrar beträffande regionalpolitiska insatser om vi skall nå en regionalpolitisk balans. Sysselsättningsutredningen utgår ifrån förvärvsgraden som en väsentlig grund. Det är enligt vår mening också en mycket stabil grund att bygga en bedömning av den regionalpolitiska balansen på. Sysselsättningsutredningen visar att relationerna mellan de bästa och sämsta regionerna beträffande förvärvsgrad inte har förändrats påtagligt genom hittillsvarande insatser. Sysselsättningsutredningen visar att det är minst lika snabb ökning av antalet arbetstillfällen i de tidigare bästa regionerna som i regioner som har lägre sysselsättningsgrad. Om vi skall få en regionalpolitisk balans måste förvärvsgraden öka mest i de regioner som har den svagaste sysselsättningen. Det går inte heller att lösa problemet utan att antalet arbetstillfällen ökar. Vi centerpartister är därför mycket förvånade över den kritik som riktats mot oss från socialdemokraterna. I vår partimotion påvisar vi den felaktiga grunden för den nuvarande regionalpolitiken. Vi drar också upp riktlinjer för den nya regionalpo Vi pekar på att stödområdesgränserna är osmidiga. De gynnar de största orterna inom området på de mindres bekostnad. Även orter utanför stödområdet kan behöva regionalpolitiskt stöd. Stödgränserna bör omprövas och kompletteras med kriterier såväl för stimulerande som för begränsande åtgärder. Kriterierna kan bygga på befolkningsunderlag, sysselsättningsgrad samt ålder-, näringsoch inkomststruktur. Ytterligare kännetecken kan finnas som utlöser åtgärder. Därigenom kan orter som bäst behöver stimulans få den. Genom en sådan uppläggning kan beslutsfattandet i stor utsträckning ske på regional nivå i demokratiska former. Ortsklassificeringen blir helt onödig, och dess skadliga inverkan elimineras. Den inomregionala balansen är lika viktig att komma till rätta med som den regionala balansen inom riket. Den nuvarande utformningen av regionalpolitiken löser inte det problemet — snarare tvärtom. Ingen torde längre med krav på trovärdighet kunna påstå annat än att centern för en realistisk regionalpolitik som leder till bättre balans i vårt samhälle. Regionalpolitiska insatser påverkar utvecklingen. Tyvärr har insatserna kommit sent och med väsentligt fel inriktning. Vi behöver betydligt mer differentierade medel med inriktning på att de största insatserna skall göras där behoven är störst. Av vad jag tidigare sagt framgår varför det är riktigt att göra ett undantag för behandling av centerns motion i det här sammanhanget. Centern framför en alternativ, progressiv regionalpolitik för bättre balans i vårt samhälle. Det är viktigt att den framförs i riksdagen nu. Regionalpolitiken blir med vårt alternativ mer dynamisk och anpassad till det aktuella läget. Regeringens sammanställning av länsplanerna för 1974 visar att den gamla politiken börjar stelna i begynnelseskedets felaktiga former. Den nuvarande regionalpolitiken skall enligt riksdagsbeslutet 1972 gälla till den 1 juli 1978. Viss komplettering vidtas emellertid efter hand. Således föreslås nu ytterligare medel utöver de ramar som riksdagen beslutade om 1972. Bidrag och lån för investeringar, fraktstöd osv. utgår i regel med en viss procentandel av kostnaderna. De är därigenom i viss mån inflationsskyddade. Så är inte förhållandet med sysselsättningsstödet. Det utgår med ett visst fastställt belopp per nyanställd. Därför urholkas detta stöd med pågående penningvärdeförsämring och ökade lönekostnader. Effekten av sysselsättningsstödet urholkas således undan för undan. Det är desto mer olyckligt som denna stödform visat sig ha en stor regionalpolitisk effekt och utgår i de områden som har de största behoven. När nuvarande regionalpolitik beslutades yrkade vi på en förstärkning av detta stöd. Den här föreliggande folkpartimotionen går helt i linje med våra tidigare förslag. Enligt vår mening finns mycket starka skäl för att förstärka de stödformer som är knutna till sysselsättningseffek terna. Sysselsättningsutredningen är inne på samma linje. De förbättringar av sysselsättningsstödet som nu föreslås syftar till att återställa realvärdet i denna stödform. De ligger även i linje med en ganska allmän uppfattning, grundad på erfarenhet, att stödformen bör förstärkas. Socialdemokraterna vill ändå inte gå med på förslaget utan vill fördröja denna lilla reform.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

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har inledningsvis pekat på att den regionalpolitiska debatten troligen inte blir så omfattande som den har varit de senaste åren, beroende på att det aviserats att en proposition, som bygger på sysselsättningsutredningens delbetänkande, skall komma i mitten på maj. Ett enigt utskott har då gjort den bedömningen att det är riktigt att huvudparten av de drygt 60 motioner som väckts om regionalpolitiska frågor skall gömmas och behandlas tillsammans med den propositionen. Detta är vi som sagt eniga om. En del motionärer har ju också i sina motioner antytt att de kommer att framföra sina synpunkter senare. Vi har från folkpartihåll sagt att vi känner till att den här propositionen är aviserad, och mot den bakgrunden avstår vi i dag från att ta upp mera långsiktiga regionalpolitiska frågor och återkommer härom i samband med framläggandet av propositionen. Vi har därmed enligt vår mening klart och tydligt redovisat skälet till att vi inte väckt en omfattande regionalpolitisk motion. Då tycker jag det är anmärkningsvärt att herr Nilsson i Tvärålund drar den slutsatsen av att det inte har väckts motioner, att det är brist på idéer, synpunkter och förslag. Motiveringen har vi alltså lämnat själva, och jag tror att innerst inne tycker herr Nilsson i Tvärålund att det är praktiskt och riktigt att handläggningen sker på ett sådant sätt. De motioner som är knutna till statsverkspropositionen har vi dock varit lika överens om att behandla nu, och vi har böjt oss för centerkravet i utskottet att vi skulle behandla centerns partimotion. Det finns en rad motioner i anslutning till statsverkspropositionen som berör glesbygdsfrågorna. Jag skall inte gå in på dem. Det kommer herr Jonsson i Mora att göra, och herr Jonsson kommer att redovisa varför vi inom folkpartiet stött de olika förslagen. Låt mig i stället med några ord motivera varför utskottsmajoriteten biträtt motionen 1845, som är I motionen 1845 föreslår vi en kraftigare satsning på sysselsättningsstödet. Vi har från vårt håll vid flera tillfällen betonat att finns det arbetsobjekt, finns det idéer, finns det villighet att satsa i stödområdet, då får inte bristen på medel hindra en sådan utveckling. I årets budgetproposition föreslås en vidgning av anslagsramarna, och vi ansluter oss till det förslaget. Men vi säger också i majoritetens skrivning följande på s. 7 och 8: ”Enligt utskottets uppfattning är det mycket som talar för att det regionalpolitiska stödet i ökad omfattning knyts till kriteriet ett ökat antal anställda. Mot den bakgrunden är det diskutabelt att lägga hela den föreslagna medelsökningen på stöd i form av bidrag och lån till investeringar. En förbättring av sysselsättningsstödet är motiverad bl.a. med hänsyn till att realvärdet av stödet urholkats till följd av förändringar i penningvärde och löneläge. En satsning på denna stödform har dessutom den fördelen att den direkt gynnar de områden som det från regionalpolitisk synpunkt är mest angeläget att stödja. En begränsad reform av det slag som motionärerna föreslår kommer endast att ta i anspråk några få procent av den ökning av totalramen som utskottet ställt sig bakom.” Jag tror personligen — som herr Nilsson i Tvärålund också antydde — att det är riktigt att i större utsträckning använda lokaliseringsmedel just till sysselsättningsstöd. Och där har vi starkt stöd i det delbetänkande som sysselsättningsutredningen har lagt fram. Utredningens tankegångar går nämligen exakt i den riktning som folkpartimotionärerna har föreslagit, som en majoritet i utskottet har ställt sig bakom och som tidigare också har föreslagits från centerhåll och antytts i moderatmotioner; det vill jag understryka. Men det finns en detalj till i detta förslag. Vi har i motionen föreslagit att det stöd som utgår på försök i gränsområdena till det inre stödområdet inte skall vara kopplat till annat regionalpolitiskt stöd. Vi finner inte några som helst skäl för det villkoret. I detta sammanhang vill jag också säga att jag har gjort en undersökning rörande omfattningen av det sysselsättningsstöd som utgått i dessa gränstrakter till det inre stödområdet, och den undersökningen visar att sådant stöd endast har utgått i mycket ringa utsträckning. Jag tror att detta delvis beror på den olyckliga koppling som vi nu föreslår skall tas bort. Men det kan också bero på dålig marknadsföring. I andra sammanhang, där det har gällt olika stimulansåtgärder, har jag sagt att en förutsättning för att de insatser som görs verkligen skall slå igenom är att de förs ut på ett riktigt sätt till dem som kan komma i åtnjutande av stödet. Det har säkert sitt värde att vi nu får upp denna fråga till debatt. Jag hoppas att vi skall få en förbättring av sysselsättningsstödet, och jag hoppas också att de som satsar i gränsområdena till det inre stödområdet nu skall få en bättre upplysning om att här finns det möjligheter att även inom det området få sysselsättningsstöd.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

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika vill inte acceptera min tolkning av varför folkpartiet inte hade motionerat om de långsiktiga riktlinjerna.

Vi vill nämligen i så god tid som möjligt påverka den kommande regionalpolitiken. Fjolårets motion, som i princip hade samma inriktning som årets, blev avslagen. Utskottet avstyrker vår motion också i år. Det är bakgrunden till min tolkning att folkpartiet och moderata samlingspartiet inte egentligen har några nya idéer utan väntar med motionerandet tills de får se vad propositionen innehåller. Mot den bakgrunden har jag förståelse för att folkpartiet och moderata samlingspartiet avvaktar propositionen. Vi har alltså en ömsesidig förståelse. Måhända kommer folkpartiet och eventuellt också moderata samlingspartiet senare med nya idéer och riktlinjer som till vissa delar, förhoppningsvis, ansluter sig till våra. Men vi vill redan nu framföra våra förslag till riktlinjer för att påverka såväl sysselsättningsutredningen som eventuellt regeringens utformning av framtidens regionalpolitik:

Herr talman! Jag har redovisat skälet till att vi inte nu väckt någon bred och fyllig motion. Jag fordrar att herr Nilsson i Tvärålund skall ta mig på mitt ord på den punkten. Vi bedömer det som naturligt att motionerna behandlas i samband med den proposition som aviserats för så länge sedan och som enligt vad herr Nilsson i Tvärålund antydde kommer att ha ett mycket brett underlag i form av länsplanering 1974, delbetänkande från sysselsättningsutredningen och hela remissmaterialet. Beträffande skälet till att vi har brutit ut centermotionen vill jag säga att det trodde jag faktiskt inte jag skulle behöva stå till svars för i debatten. Vi har på s. 2 i betänkandet sagt: ”På uttrycklig begäran av ledamöterna från centerpartiet i utskottet har dock undantag från denna princip gjorts för partiets motion 1848 om regionalpolitik.” Vi har inte brutit ut den för att den på något vis står över och har en annan dignitet än de övriga omkring 60 motionerna. Vi har gjort det som ett tillmötesgående av ett önskemål från centerledamöternas sida. Det trodde jag som sagt inte vi skulle behöva stå till svars för. När det uttrycks ett sådant önskemål i ett utskott tycker jag det är en naturlig gest att tillmötesgå det.

Herr talman! Jag har givetvis aldrig försökt framställa det förhållandet att utskottet gjort undantag för centerns partimotion som något som utskottet skall stå till svars för. Jag har tvärtom uttalat att jag uppfattar det så att utskottet har förståelse för vår motion. Jag har också uttalat förståelse — och därmed i högsta grad tagit Karl Erik Eriksson på allvar —- för att folkpartiet och moderata samlingspartiet avvaktar. Jag har också utvecklat orsaken till detta. Anledningen till att vi anser att det finns skäl att nu följa upp vår motion är att regeringen enligt vår mening drar felaktiga slutsatser av det remissmaterial från län och kommuner som framlagts i sammanställningen över länsplanering 1974. Jag hoppas att fler än vi lagt märke till den motsättning som finns mellan regeringens slutsatser i sammanställningen av länsplanerna och sysselsättningsutredningens slutsatser av sina undersökningar. Sysselsättningsutredningen finner att vi icke har regional balans t.ex. när det gäller förvärvsgraden, medan regeringen anser att vi har en ganska god regionalpolitisk balans här i landet. Jag tar alltså sannerligen Karl Erik Eriksson och folkpartiet på allvar. Jag har bara visat på skiljaktigheterna i utgångspunkter och förklarat varför vi vill påverka den framtida regionalpolitiken innan propositionen framläggs. Folkpartiet och moderata samlingspartiet vill påverka den regionalpolitiska utvecklingen efter det att regeringen framlagt sin proposition. Centern har ju kvar den möjligheten också.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i detta ärende dels en reservation mot sysselsättningsstödet till företagen, dels ett särskilt yttrande med en principiell deklaration om regionpolitikens allmänna principer. Jag kommenterar dessa båda avsnitt av ärendet. Vpk är emot den typ av stöd som sysselsättningsstödet till företagen utgör. Vi anser det förkastligt både som regionpolitiskt medel och i största allmänhet. Sysselsättningsstödet passar inte som regionpolitiskt medel. Man vet inte ens om det över huvud i praktiken fungerar som sådant medel. Stödet består ju, enkelt uttryckt, däri att företagen får pengar av staten om de anställer nytt folk. Detta är en högst märklig ordning. För det första vet ingen om de nyanställningar som sker är en följd av stödet eller inte. Ingen får heller någonsin veta det. Man kan alltså aldrig värdera pengarnas effekt. För det andra: Om nu till äventyrs någon företagare i realiteten skulle stimuleras till att anställa folk genom att han får statsbidrag för det, vad betyder då det? Det måste betyda att nyanställning i det föreliggande fallet i och för sig inte ekonomiskt bär sig annat än med hjälp av gåvor och subventioner. Det betyder i sin tur att det grundläggande felet — antingen det nu är ett fel i företagets verksamhet eller ett fel i den ekonomiska strukturen, vars utveckling missgynnar vissa regioner — aldrig avhjälps utan bara konserveras och skyls över. Om företagen bara kan göra anställningar på grund av underbetalning av arbetskraften eller med hjälp av statliga lönesubventioner, då föreligger ju ett grundläggande fel. Detta fel kan bara avhjälpas om staten förmår förändra den ekonomiska strukturen i regionen. Det kan ske genom en allmän, omfattande utbyggnad av den statliga företagsamheten inom ramen för ett stort, planmässigt sysselsättningspolitiskt program. Det måste vara en direkt skadlig medicin, som medvetet håller en föråldrad näringsstruktur under armarna eller som stöder företag som annars inte skulle klara sig. Man vet nämligen aldrig om den bristande lönsamheten i det enskilda företaget beror på det ekonomiska klimatet i regionen eller på att företaget är direkt misskött och bara exploaterar det statliga stödet för att täcka över en verksamhet som egentligen saknar framtid i bygden. I båda fallen lämnar man bygdens verkliga problem olösta. Rent allmänt framstår också det alltmer utbredda subventionerandet av företagen som en högst stötande företeelse från fördelningspolitisk synpunkt. Ständigt stiger de belopp som från staten pumpas ut i stöd, subventioner och skattelättnader till bolagen. Dessa belopp representerar i själva verket en omfördelning från de arbetande till de förmögnas och till kapitalets förmån. Vem betalar skatterna här i landet? 70 96 av alla skatter tas ut i form av moms eller kommunalskatt — de betalas nästan bara av de lönearbetande. Det är som bekant sådana skatter som förhållandevis hårt drabbar de små inkomsttagarna. 25 96 tas ut i statlig inkomstskatt — också den svarar de lönearbetande i mellanoch låglöneskikten väsentligen för. Om nu dessa pengar ges ut i form av viktiga sociala utgifter av skilda slag kunde man till nöds säga att de lönearbetande får fördel av de pengar de betalar in. Men när 11 miljarder kr. av dessa pengar årligen ges ut i form av olika slags stöd till bolagen, då föreligger faktiskt en väldig omfördelning till bolagens förmån och de arbetandes nackdel. Hela det sociala fördelningsproblemet har kommit snett, bl.a. därför att man driver denna subventionspolitik. Vpk accepterar inte den utvecklingen. Det är bakgrunden till att jag yrkar bifall till reservationen av herr Lorentzon. Den andra frågan gäller synen på regionalpolitiken. En effektiv regionalpolitik i de arbetandes intresse kan inte bedrivas som nu, dvs. i huvudsak med hjälp av stöd och förmånliga krediter åt företagen. Man måste — så som vi alltid har hävdat — angripa de grundläggande mekanismer som är själva orsaken till arbetslösheten och den regionala obalansen. För detta krävs dels en stark och aktiv roll för staten inom ramen för ett stort nationellt sysselsättningsprogram, dels ett grepp över investeringskapitalet för att åstadkomma en allmän investeringsstyrning. Slutligen måste man i grunden angripa den ekonomiska ordning som skapar obalans och arbetslöshet, som exploaterar låglönerna, som kortsiktigt utnyttjar resurserna i regionerna för att sedan överge dem och som -— när detta inte ger tillräckligt hög profit — i sista hand överflyttar kapital till utlandet. Det är en spridd föreställning, herr talman, att den regionala obalansen har dämpats. Denna felaktiga föreställning uppkommer sannolikt därför att befolkningsomflyttningarna nu inte visar samma mönster som de gjorde under 1960-talet. Storstädernas befolkning växer inte längre på samma sätt som tidigare, den minskar i stället. Vissa skogslän har fått en begränsad återflyttning. I andra skogslän har flyttningsförlusterna avsevärt minskat. Men detta förhållande speglar inte, som man ibland tror, en bättre regional balans eller över huvud taget någon bättre situation i fråga om sysselsättningen. Det speglar heller inte, annat än i begränsad mån, den regionala stödpolitikens effekter. Befolkningsomflyttningarna speglar i stället generellt sett en allmän försämring av sysselsättningsläget både i storstadsregionerna och i skogslänen. Arbetslöshetens och undersysselsättningens nivå har jämfört med läget under 1960-talet stigit i nästan alla delar av landet. Därför kan inte storstäderna i samma mån som förut ta emot avflyttare från andra regioner och därför stannar folk kvar i bygderna och belastar arbetslöshetsköerna där. Vad jag nu sagt kan illustreras effektivt om man ser på hur förhållandet mellan lediga platser och antalet anmälda arbetslösa förändrats de senaste åren i skilda delar av landet. Dessa båda indikatorer utgör ju två bland flera viktiga mätare på den allmänna regionala situationen. I alla regioner i landet ökade antalet arbetslösa räknat per ledig plats mellan åren 1965 och 1974. Årsgenomsnittet arbetslösa i landet var mer än dubbelt så högt 1974 som 1965. En allmän försämring har alltså drabbat alla regioner. I storstäderna ökade antalet arbetslösa per ledig plats från 0,11 år 1965 till 0,49 år 1974. I södra och mellersta Sverige ökade det från 0,27 till 0,65 under samma tid. I skogslänen ökade det från 1,12 till 1,92. Vad tyder detta på? Jo, först och främst är det tydligt att storstädernas uppsugningsförmåga starkt minskat. Detta är som sagt orsaken till de minskade flyttningarna. Det är således inte bättre arbetsmarknadsförhållanden i skogslänen som orsakat den minskade utflyttningen. Talen visar ju tvärtom att skogslänens sysselsättningsläge allmänt sett har försämrats. Därvidlag har herr Nilsson i Tvärålund vad jag förstår helt rätt i sina tidigare påpekanden om detta förhållande. Vad värre är: Relationen mellan storstadslän, skogslän och övriga sydoch mellansvenska län har inte heller blivit bättre. Antalet arbetslösa per ledig plats har utanför skogslänen ökat med 0,38 under den nämnda tioårsperioden, medan det i skogslänen har ökat med hela 0,80. Försämringen har alltså absolut varit större i skogslänen än i övriga Sverige. Skillnaderna regiontyperna emellan har snarare ökat än minskat. Relativt sett — alltså i förhållande till sitt ursprungliga läge 1965 — har storstäderna samt Sydoch Mellansverige fått en större försämring, men detta beror på att deras utgångsläge för tio år sedan var jämförelsevis fördelaktigt. Klyftan mellan regiontyperna har i verkligheten ökat. Detta problem visar att regionpolitiken inte har förmått kompensera för de i det ekonomiska systemet inbyggda tendenserna till obalans och arbetslöshet. Det visar att det på sikt krävs en ny regionpolitik, en politik efter vpks i många sammanhang föreslagna mönster med investeringsstyrning samt medvetna och omfattande sysselsättningspolitiska program, som kopplas till en plan för regional fördelning. De kapitulationer inför problemen som har skett från statens sida i samband med t.ex. Stålverk 80, Bergslagen och varvsindustrin visar hur nödvändigt detta är. En illusionsmättad belåtenhet över flyttningsstatistikens siffror får inte undanskymma den allt värre sociala och ekonomiska problematik som bakom dessa siffrors fasad utvecklas i landet.

Herr talman! Låt mig först säga att utskottet är tillfredsställt över att departementschefen vidgar ramen för regionalpolitiken och lägger ytterligare 1 500 milj.kr. på denna verksamhet. Jag tar det såsom en markering av regionalpolitikens betydelse som ett väsentligt inslag i näringspolitiken. Nu skall vi gå vidare. Det kan vara riktigt att det finns brister även i regionalpolitiken — det är vi inte blinda för — även om den totalt har givit ett mycket bra utslag. Om några veckor lägger regeringen fram en proposition om riktlinjer för den fortsatta regionalpolitiken. Till sysselsättningsutredningen kommer det att utfärdas tilläggsdirektiv, vari man begär en utvärdering av de regionalpolitiska medlen. Jag skall försöka motivera varför jag inte kommer att gå in på någon sakdiskussion med vare sig centerpartiet eller kommunisterna. Bakom den väntade propositionen ligger omfattande analyser och utredningar på det regionala och lokala planet.

Vidare har sysselsättningsutredningen i sitt delbetänkande Arbete för alla mycket ingående analyserat sysselsättningsutvecklingen och givit många fina synpunkter på den problematiken. Styrmedelsutredningen har sökt finna former för att ge samhället bättre styrmedel inom regionalpolitikens ram. Alla dessa utredningar — Politik för regional balans, Arbete för alla och styrmedelsutredningen — har varit ute på en mycket omfattande remissomgång. Detta remissmaterial, som väl centerpartiet knappast har kunnat ta del av, är nu föremål för överväganden inom departementet, och det skall ligga till grund för den proposition som väntas inom några få veckor. Tusentals människor med ansvar för utvecklingen i sina bygder har varit inkopplade i det här mycket omfattande utredningsoch utvärderingsarbetet. Vi fäster från socialdemokratiskt håll mycket stor vikt vid deras synpunkter, därför att vi vet att det är människor som har problemen nära inpå skinnet, känner till dem och väl bäst vet hur man skall finna lösningar. Men centerpartiet vill inte avvakta vad de här människorna har att säga om utvecklingen av regionalpolitiken. Centern hastar fram och väcker sin motion utan att se remissmaterialet. Hyggliga som vi är i inrikesutskottet ville vi inte neka centerpartiet nöjet att redan nu, innan propositionen framlagts, presentera sin partimotion, nr 1848. Jan-Ivan Nilsson började sitt anförande med att säga att centerpartiet har under jag tror det var 25 år drivit på när det gäller regionalpolitiken. Jag tänkte att det är väl ändå märkvärdigt att centern efter den långa perioden fortfarande står helt isolerad och icke har kunnat få anslutning ens från de andra borgerliga partierna kring de riktlinjer man presenterat. Han gav sken av att här kommer de nya, fina och revolutionerande idéerna från centerpartiet. Jag fick, när jag läste motionen, närmast uppfattningen att i stort sett innehåller den en upprepning av de argument och förslag som centerpartiet år efter år har presenterat i sina partimotioner rörande regionalpolitiken. Jag är alltså förvånad över att centerpartiet inte vill ta hänsyn till remissopinionen, till det mycket omfattande utredningsarbete som skall ligga till grund för den proposition som väntas. Vi anser att det är en riktigare ordning att regeringen får lägga fram propositionen i maj månad. Vi får ju sedan också en valrörelse, så att väljarna har möjlighet att anlägga synpunkter på regionalpolitiken. Vad centerpartiet vill är ju att utskottet och helst riksdagen skall ansluta sig till dess krav och på det sättet binda propositionsarbetet och binda den utvärdering sysselsättningsutredningen skall göra av de regionalpolitiska medlen. Jag går alltså inte in i någon sakdiskussion om centerpartimotionen utan yrkar avslag på reservation 1. När det sedan gäller ändringar i sysselsättningsstödet har socialdemokraterna i utskottet hamnat på reservationslinjen. De borgerliga partierna kräver en höjning av stödet per årsarbetare från 17 500 kr. under tre år till 39 000 kr. över en femårsperiod. Det kalaset torde kosta någonting runt 30 å 35 milj.kr. Jag tycker att jag i stort sett kan använda samma motivering när det gäller det här kravet som i fråga om centerpartimotionen. Jag tycker personligen att det inte är alldeles välbetänkt att så kraftigt prioritera ett av de regionalpolitiska medlen, nämligen sysselsättningsstödet, när vi inom så kort tid har att förvänta en proposition, där jag förutsätter att man gör en allmän avvägning över hela fältet. Därför tycker jag att man hade kunnat lugna sig även med motionen nu. Jag vill inte förneka att sysselsättningsstödet är ett bra regionalpolitiskt medel, tvärtom vill jag slå fast detta. Men jag tycker ändå att man bör kunna lugna sig till propositionen är lagd och vi fått den utvärdering som sysselsättningsutredningen skall ge, så att vi inte kommer snett när det gäller de regionalpolitiska medlen. Sedan vill jag ta upp frågan om industriellt hemarbete. Det finns en reservation till förmån för 2 miljoner mera till försöksverksamhet med industriellt hemarbete. I fjol gjorde företagarföreningen i Västerbotten en framställning till regeringen om detta. Regeringen prövade framställningen, som gick ut på ungefär samma sak som denna motion, men lämnade den utan bifall. Det pågår dock efter vad jag vet fortfarande överläggningar mellan Industriförbundet och länsstyrelsen i Västerbotten. Utskottet säger att vi avvaktar dessa förhandlingar innan vi tar slutlig ställning. Det innebär att jag yrkar avslag även på reservationen 4. Krav på höjning av intressentbidraget vid IKS-verksamhet avslogs av fjolårets riksdag med hänvisning till att sysselsättningsutredningen skall utvärdera även den verksamheten. Jag yrkar därför även avslag på reservationerna 5 och 6. Jag vill sluta med att säga att både vpk och centerpartiet är välkomna åter till hösten. Då är vi beredda att ta en stor debatt om regionalpolitiken. I dag yrkar jag alltså bifall till utskottets förslag på alla punkter utom punkten 3, där jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Frågan om industriellt hemarbete kommer herr Rämgård att ta upp i sitt anförande, varför jag förbigår denna fråga. Herr Nilsson i Östersund uttryckte sin tacksamhet för att penningramarna för regionalpolitiken har ökats till den storlek som centern föreslog 1972. Jag vill påminna om det motstånd som socialdemokraterna då gjorde emot den bedömning som visat sig vara riktig. Över huvud taget har socialdemokraterna varit på ständig reträtt i regionalpolitiken i 25 år. Undan för undan har centern flyttat fram sina positioner. Vi är glada för att socialdemokraterna har retirerat. Deras regionalpolitik har varit och är tyvärr ännu felaktig, eftersom den tyvärr är inriktad på fortsatt koncentration. I vår partimotion yrkar vi på tilläggsdirektiv till sysselsättningsutredningen. Men övriga partier vill inte gå med på en mera decentralistisk inriktning genom att biträda förslagen i vår partimotion. Jag tolkar det så att man inte anser att några nya idéer är angelägna. Vi menar att våra gamla idéer innebär att regionalpolitiken på ett helt annat sätt än nu kunde bli ett progressivt inslag för att skapa regional balans i vårt samhälle. Herr Nilsson i Östersund säger också att vi inte vill ta del av remissyttrandena över länsplanering 1974. Vi har tagit del av dem. Vi konstaterar att regeringen drar felaktiga slutsatser. Herr Nilsson i Östersund har inte på något sätt kommenterat att regeringens slutsatser i länsplanering 1974 — SOU 1975:91 — står i motsatsställning till de slutsatser som sysselsättningsutredningen har kommit fram till. Herr talman! I vad gäller sysselsättningsstödet betyder den negativa inställningen från socialdemokraternas sida att man successivt försämrar effekten av ett av de mest verksamma regionalpolitiska medlen och att man i varje fall försenar genomförandet av denna reform ett å två år.

Herr talman! Jag skall bara på en punkt ta upp debatt med herr Nilsson i Östersund, nämligen det avsnitt där socialdemokraterna har en reservation och vi majoritetsskrivning. Det gäller sysselsättningsstödet. Herr Nilsson sade att den proposition som väntas till hösten är en motivering för att riksdagen nu inte skall ta ställning till en ändring när det gäller beloppen och formerna för sysselsättningsstöd. Beträffande beloppen har jag tolkat det så att det inte kommer någon proposition i höst. Därför är det enligt min mening värdefullt att riksdagen nu tar ställning och beslutar om en förbättring.

Avslutningsvis sade herr Nilsson att han inte förnekade att sysselsättningsstöd är ett effektivt regionalpolitiskt medel. Jag tackar för det beskedet. Det ligger precis i linje med vad sysselsättningsutredningen har sagt i sitt delbetänkande. Jag fattar det så att det finns en önskan även hos herr Nilsson i Östersund att arbeta i den riktning som vi har föreslagit i vår motion. Och när den andan finns i botten, beklagar jag dubbelt att vi inte fick gehör för vårt förslag. Jag tror att det hade varit lyckligt för den fortsatta regionalpolitiken.

Herr talman! Här debatterar mittenpartierna och socialdemokraterna med varandra om sysselsättningsstödets storlek. De är överens om det som vi från vpk menar vara felaktigt, nämligen att sysselsättningsstödet, som herr Nilsson i Östersund säger, är en bra form för regionalpolitiskt stöd. Hur kan det vara en bra form för regionalpolitiskt stöd? Antingen kan det logiskt sett förhålla sig på det viset att de investeringar som skulle komma till stånd hade gjort det ändå i ett konkret fall, och därför hade ju sysselsättningsstödet inte behövts. Då hade det varit bättre att använda pengarna på annat sätt. Det andra alternativet är att stödet behövs i det konkreta fallet för att företaget i fråga skall klara den investering och de nyanställningar som det gäller. Då måste man ställa sig den något kritiska frågan: Om detta sysselsättningsstöd var nödvändigt för att sysselsättningen skulle bli lönsam, vad är det då egentligen för egenartad verksamhet som bedrivs av detta företag, som klarar sig så dåligt att det inte kan betala de arbetande ordentligt? Därmed återkommer man till samma fråga: Skulle man egentligen inte ha satsat pengarna på något annat företag som var livskraftigare, som hade bättre relation mellan kostnader och intäkter.

Om företagaren begår den omdömeslösheten har stödet lurat honom att göra en felaktig planering som kan hämna sig i högsta grad i framtiden. Slutligen kommer jag fram till följande fråga till herr Nilsson i Östersund: Kan man verkligen — sett i ett vidare perspektiv — försvara den här typen av stöd och subventioner till företag? Denna enorma djungel av stödformer och subventionsformer har svällt ut till kolossala summor, även om det vi nu talar om är en mycket obetydlig bit i det hela. Från fördelningspolitisk synpunkt måste en utveckling som ständigt bakar på stöden och subventionerna åt de privata bolagen vara socialt förkastlig i det långa loppet.

Herr talman! Det är sannolikt riktigt att frågan om sysselsättningsstödet inte kommer att behandlas i vår. Det hela skall utvärderas av sysselsättningsutredningen. Vad vi däremot förväntar skall komma upp är ett förslag om bättre möjligheter till styrning av industriinvesteringarna. Det kan komma att ställa alla de andra medlen i en annan dager. Sedan är det fel att försöka ge intryck av att sysselsättningsstödet inte har förbättrats under åren. Det infördes 1970 på försök, och det begränsades till industriell verksamhet. Då utgick under en treårsperiod 12 500 kr. i sysselsättningsstöd. fr.o.m. den 1 juli 1974 höjdes sysselsättningsstödet till, under en treårsperiod, 7 000 plus 7 000 plus 3 500 kr., alltså 17 500 kr. Samtidigt utökade man kretsen av mottagare som kunde få sysselsättningsstöd till att omfatta, förutom industriell verksamhet, även industriliknande verksamhet, industriserviceverksamhet, vissa slag av partihandel och uppdragsverksamhet samt i vissa fall turistnäring. Därtill kommer — det kanske bör in i bilden — det introduktionsstöd som utgår i samband med anställning av ny och oskolad arbetskraft. Man kan också inräkna att riksdagen temporärt sänkte arbetsgivaravgiften i inre stödområdet. — Det har alltså vid sidan av sysselsättningsstödet getts subventioner till arbetskraftsökningar på det här sättet. Sedan säger herr Nilsson i Tvärålund att socialdemokraterna har varit på reträtt när det gäller regionalpolitiken under 25 års tid. Jag tycker att herr Nilsson i Tvärålund ändå skulle åka ut med öppna ögon och titta hur det ser ut i inre och allmänna stödområdet. Förhållandena där visar sannerligen inte på någon reträtt i fråga om regionalpolitiken från regeringens sida, utan vi har byggt upp blomstrande bygder på grund av insatser av det här slaget. Jag måste säga att den presentation som herr Nilsson i Tvärålund gjorde av motionen var ungefär lika dimmig som de bilder som han försökte åskådliggöra sitt anförande med på TV-skärmen.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund räknade upp en rad förbättringar av sysselsättningsstödet. Jag känner till dem, och jag är helt överens med herr Nilsson i Östersund om att de har varit riktiga. Men de har ju genomförts precis med den motivering som jag nu använder för ett yrkande om bifall till utskottsmajoritetens yrkande att man skall kanalisera över mer lokaliseringspengar till den stödform som sysselsättningsstödet utgör. Vad jag sade i mitt tidigare inlägg var att de nuvarande siffrorna, som herr Nilsson i Östersund redovisade i sitt huvudinlägg, fastställdes för några år sedan. Om vi utgår från den förändring som skett på löneområdet, som är det mest jämförbara i detta sammanhang, finner vi att denna förändring är så pass stor att den och penningvärdeförsämringen i stort sett motsvarar de årsbelopp som vi anger i majoritetsskrivningen. Vi vill sedan bygga ut stödet under en femårsperiod, och det tror jag är en riktig väg. Jag säger detta bl.a. med anledning av att herr Nilsson i Östersund inledningsvis talade om att sysselsättningsstödet kostar pengar. Ja, visst gör det det. Ingen vet exakt hur mycket. Herr Nilsson i Östersund angav att det skulle röra sig om något tiotal miljoner, och jag förnekar inte att det kan vara riktigt. Men här är det fråga om hur man bäst kan använda pengarna inom den ram för stödåtgärder som finns. Alla är ju överens om att det är värdefullt att departementschefen höjt ramen med 1,5 miljarder, och vi bedömer det som riktigt att då öka sysselsättningsstödet.
Herr talman! Herr Nilsson i Östersund gav en alldeles utomordentlig motivering för vår reservation med krav på en höjning av sysselsättningsstödet. Han pekade på de höjningar som skett från 1970 till 1973, en period på tre år. Nu har ytterligare en period på tre år gått, och inflationen har urholkat penningvärdet. Det behövs enbart av den anledningen en höjning. Jag har, herr Nilsson i Östersund, åkt ut på fältet med öppna ögon och sett vilken betydelse regionalpolitiken haft. Jag vill bara påminna om hur motvilligt socialdemokraterna från år till år har gått med på vissa förbättringar, dock med den inriktningen att de stora orterna skall utvecklas på de mindres bekostnad. Otvivelaktigt är det så att det största stödet inom stödområdet har gått till de orter som har haft de bästa arbetsmarknaderna. Vi menar att den inriktningen måste förändras så att de orter där behovet är mest påtagligt får det största stödet. I vad gäller herr Svenssons i Malmö diskussion om sysselsättningsstödet tycker jag inte att han lyckades finna den egentliga motiveringen till att det tillkommit, nämligen att förbättra möjligheten för företag som kommer till bygder där det inte finns yrkesvan arbetskraft att få en bättre konkurrenssituation. När företagen etablerar sig där skall de inte under den tid när personalen skolas in i arbetet förlora i konkurrenskraft. Därmed ökas möjligheterna till sysselsättning och trygghet i just de områdena.
Herr talman! Nu pläderar herr Nilsson i Tvärålund efter samma linje som herr Nilsson i Östersund till förmån för sysselsättningsstödet, och då reser sig återigen två frågor, däribland en som han själv ställt tidigare och som har relation till vad som nu har sagts. Den första frågan är: Hur kan man veta att sysselsättningsstödet har haft den effekt som man påstår att det har haft? Det kan man ju inte se med mindre man går in i bokföringen för varje enskilt företag som har åtnjutit sådant stöd och dessutom försöker värdera vilket slags företag det är fråga om och vilken verksamhet det sysslar med. Begagnar de sig bara av stödformer och subventioner för att suga ut pengar från staten, skattebetalarna och de arbetande? Så länge vi inte får svar på den frågan kan vi inte säga någonting om huruvida sysselsättningsstödet haft den påstådda effekten och huruvida den ursprungliga målsättningen vid stödets införande verkligen har realiserats. Sedan har herr Nilsson i Tvärålund effektivt — och där kommer min andra fråga in — redan i sitt inledningsanförande slagit undan argumentationen för att den nuvarande regionalpolitiken med hela dess djungel av olika former av stöd åt bolagen verkligen har haft en sådan positiv effekt som han i romantiska ordalag nyss målade upp. Som både han själv visade och som jag - med andra data än dem han har — också visade är det faktiskt så att relationerna mellan skogslänen och övriga delar av riket när det gäller den allmänna sysselsättningssituationen har försämrats och att den regionala obalansen därigenom har ökat — ett påstående som herr Nilsson i Tvärålund själv gör sig till tolk för i sin inledning. Hur kan han då säga att de stödformer som har tillkommit har varit effektiva eller att de är bra och att det är dem vi skall ha?
Herr talman! Jag måste säga till herr Nilsson i Tvärålund att man nog är ganska främmande för vad som har skett i riksdagen för att kunna stiga upp här och säga att centerpartiets regionalpolitik har vunnit framgångar under en 2S5-årsperiod. Vad som har skett i realiteten är ju att riksdagen år efter år, år efter år, med bred majoritet har avslagit centerpartiets partimotioner i denna fråga. Om herr Nilsson i Tvärålund inkasserar detta som en seger, önskar jag honom sannerligen fortsatta segrar på detta område även i framtiden! I vad sedan gäller sysselsättningsstödet vill jag påpeka att det bara har gått knappt två år — icke en treårsperiod — sedan vi senast höjde sysselsättningsstödet, varför man bör kunna ge sig till tåls en tid till. Vidare förs det en mycket intressant diskussion i sysselsättningsutred ningens betänkande, där det sägs att det kan vara riktigt att stödja sysselsättningen och att det också kan tänkas att detta bör ske på det sättet att en del av investeringsstödet omvandlas till ett direkt stöd för sysselsättningen i företagen.

Det materialet är inte tillgängligt i dag, men det kommer inom några få veckor. Vi får också ett material från sysselsättningsutredningen litet längre fram. Vi bör kunna avvakta också det materialet innan vi tar ställning i de här frågorna.